Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Sven Gustafson i Göteborg sagt.

Att detta inte är någon lätt situation framgick också av vad herr Hugosson anförde från denna talarstol. Studerar man reservationerna blir intrycket detsamma. Reservanterna vet inte riktigt på vilket ben de skall stå. I reservationen 1 framhåller reservanterna att det är viktigt att vägverket i sin planering kan utgå från förutsättningar i resursmässigt hänseende som gör det möjligt att vidmakthålla vägstandarden. I detta kan jag instämma, herr talman, men då uppstår frågan varför reservanterna inte lever som de lär. Deras ställningstagande till vägverkets ordinarie anslagsram för nästkommande budgetår är ett bevis för att de inte gör det. Situationen är ju den som utskottets ordförande redogjort för, att tar man hänsyn till penningvärdets fall, höjda löner och priser, så innebär årets anslag i budgetpropositionen i realiteten en sänkning med 200 milj.kr. Men det menar reservanterna att man inte behöver bekymra sig för — det går ändå att hålla standarden och följa planeringen. Vårt förslag innebär att man från det särskilda anslaget till vägverkets ordinarie budget överför 100 miljoner till byggande och 100 miljoner för drift.

Det går under sådana förhållanden inte att bedöma medelstilldelningen till vägväsendet enbart med hänsyn till de krav som uppställs av företrädare för detta.

Ursäkta uttrycket, men det är ju rena trolleritricket som reservanterna försöker framställa här, och det har inte mycket med verkligheten att göra! Vägverket och dess styrelse har i sin helhet om detta förklarat att det inte är möjligt. I stället, säger man, blir förhållandet med den anslagsram som reservanterna förespråkar att endast 75 96 av det behov som beräknas föreligga beträffande underhållsbeläggningar kan tillgodoses under det verksamhetsåret. Detta innebär att I 500 km väg inte kan iståndsättas och förses med nya slitlager enligt den vidmakthållandenivå som man har ställt upp som mål. Vi som representerar majoriteten har grundat vårt ställningstagande på vägverkets upplysningar och föreslår därför att 100 milj.kr. överförs från det särskilda anslaget till vägverkets ordinarie driftanslag. Detsamma gäller reservanternas påstående, att det skulle vara möjligt att fullfölja pågående objekt i enlighet med uppgjorda flerårsplaner när det gäller byggandet. Om den föreslagna anslagsramen säger vägverket: års kostnadsnivå. Vägverket, som i planeringen måste utgå från ett fast penningvärde, har antagit ökade kostnader på 5 26 per år. Detta innebär en ekonomisk ram på 730 milj.kr. i 1976 års kostnadsnivå för verksamhetsåret 1977. Kostnadsökningen är emellertid väsentligt större än 5 26. Ramen på 765 milj.kr. i 1976 års kostnadsnivå kan beräknas till 820 milj.kr. i 1977 års nivå, om det av regeringen fastställda högre lönekostnadspålägget beaktas.

Men jag har väldigt svårt att förstå på vilket sätt den åtgärden skulle innebära ett begränsat synsätt. Det måste ju vara tvärtom. Vi känner vårt ansvar för ekonomin i landet väl, vi är väl medvetna om att prioriteringar måste göras mellan olika samhällssektorer — men vi känner också vårt ansvar för att nedlagt kapital inte får förstöras på grund av bristande underhållsresurser. Vi känner starkt vårt ansvar för att bygga ut vägnätet eftersom detta har stor regionalpolitisk betydelse. Den åtgärd vi föreslår innebär inte en utökning av det totala väganslaget utan en omfördelning från ett anslag till ett annat. De särskilda medlen på 200 milj.kr. bör få ingå i vägverkets ordinarie medel, där de ger de största positiva effekterna för vägväsendet. Som jag nämnt har vägverket samma uppfattning som majoriteten i utskottet. Och jag vill liksom utskottets ordförande erinra om att de tre stora fackorganisationerna Statsanställdas förbund, Statstjänstemannaförbundet och Sveriges arbetsledareförbund tillskrivit utskottet och poängterat nödvändigheten av att vägverkets ordinarie anslag ökas med minst 200 milj.kr. Landets alla länsstyrelser har även i sina yttranden över flerårsplanerna varit starkt kritiska till de ramar som uppställts av regeringen. Jag vill belysa detta genom att citera vad några länsstyrelser har sagt.

Som jag förut sagt innebär detta en omfördelning mellan nuvarande anslag. Med vårt förslag disponeras pengarna av vägverket i stället för av regeringen. Och för mig framstår den lösningen från både planeringsoch demokratisynpunkt som angelägen. Detta särskilda anslag har ju utvecklats till departementschefens eget bedömningsanslag med vilket han utdelar pengar vid resor i landet efter eget gottfinnande. Det senaste exemplet är resan denna vecka i Västsverige. Jag vill citera vad som sagts om den i en del tidningar.

Men på fredag kommer pengarna upp till lottning. Och har Bengt Norling Fru Fortuna på sin sida på fredag så kanske det finns en chans för Hedekasvägen. - Om vi vinner lottningen får vi gå på vår långa lista och se var resurserna skall sättas in, sade Bengt Norling i går. Så mycket kan jag säga att den här vägen kommer absolut att vara med i diskussionen när pengarna skall fördelas.” Den fråga man ställer sig är naturligtvis till hur många objekt dessa 200 milj.kr. räcker. De tycks räcka till allting. När vi diskuterade denna fråga för ett år sedan gällde kritiken att departementschefen pekat ut ett speciellt objekt och lovat detta pengar, trots att andra berörda myndigheter inte var hörda. I år har departementschefen gått ett steg längre, och innan riksdagen fattat beslut om de 200 miljonerna har han i ett pressmeddelande skisserat fördelningen på län och på enskilda objekt i länen. Därefter har ytterligare pengar utlovats dels vid resan i Västsverige, dels vid alla de uppvaktningar som förekommit för herr stats Jag kan förstå att det för en kommunikationsminister kan vara intressant och bra att ha vägpengar i ett särskilt anslag, som han kan disponera på det sätt som han finner bäst. Men risken med en sådan ordning är uppenbar. Med ett anslag på 200 milj.kr. finns det risk att departementschefen i fortsättningen kan styra vägutbyggnaden efter sin mening och inte efter gjord planering i samråd med kommuner och länsstyrelser. Gör man det antagandet att departementschefen för varje år skulle peka ut nya objekt, så som har skett i år, då kommer man snart in i den situationen att vägverket av sina ordinarie medel får fylla på och göra de av departementschefen förordade vägarna färdiga. Genom en sådan ordning påverkas helt klart vägverkets ordinarie medel och dess möjlighet att följa flerårsplaneringen. Det blir en förskjutning från de planerade och av kommuner och länsstyrelser prioriterade vägarna till de av departementschefen föreslagna. Departementschefens publicerade förslag till fördelning av de 200 miljonerna innebär då att det lagstadgade planeringssystem som vi har mer eller mindre sätts ur spel. Vi vill inte vara med om en sådan ordning, och jag beklagar att reservanterna har ställt sig bakom möjligheterna till ett sådant förfaringssätt. För oss är det viktigt att vägbyggandet i det här landet tillkommer i den ordning som planering och prioritering har angivit, dvs. efter samråd med lokala och regionala organ. Det är de som sitter mitt uppe i problemen som har lokalkännedom och som bäst avgör prioriteringen av de enskilda objekten, och dessa skall då tillkomma i den takt som de ekonomiska ramarna tillåter. Jag uppfattar reservanternas ställningstagande som oroande, när man nu ställer sig bakom en fortsatt handläggning enligt den här modellen. För oss är det ett viktigt krav att beslutsfattandet decentraliseras till regional och lokal nivå. Arbetet i decentraliseringsutredningen har hittills gett vid handen att viljan till decentralisering i någon mån har ökat hos socialdemokraterna. Det har tagit sig uttryck i vissa konkreta förslag till utredningen. Diskussionerna i utredningen fortsätter. F. n. behandlar vi vägfrågorna. När jag läst den nu föreliggande reservationen från socialdemokrater och kommunister har jag dock blivit tveksam om huruvida vi i decentraliseringsutredningen kommer att nå fram till eniga resultat. Den tanke som reservanterna här ställer sig bakom är ju att man skall ha en centralisering av beslutsfattandet — och ett ministerstyre. Det är den absoluta motsatsen till tanken att ge medborgarna större insyn och medbestämmanderätt. En aldrig så fin planering, en aldrig så väl avvägd prioritering gjord på kommunal och regional nivå, i samarbete med vägverket, är värdelös om den inte kommer till utförande därför att pengarna centralt genom ministern disponeras över till helt andra vägobjekt. I en sådan situation hjälper inga planer i världen — då är det statsrådets värderingar som blir utslagsgivande, och folkmeningen får stryka på foten. En sådan utveckling borde vi alla värja oss mot. I och för sig skulle det vara intressant att diskutera de kriterier som lett departementschefen fram till att skissera den fördelning på län och objekt som han givit uttryck för i sitt pressmeddelande. Men ännu intressantare är att reservanterna inte bara ställer sig bakom departementschefens fördelningspolitik utan dessutom i reservationen tar upp en motivering för dessa objekt som inte överensstämmer med den bedömning som styrelsen för fackmyndigheten vägverket gjort. Den bedömningen har herr Hugosson varit med om. Jag vill fråga: Var har reservanterna inhämtat den detaljkunskap om de enskilda objekten som är fördold inte bara för fackmyndigheten vägverket utan också för utskottsmajoriteten? Det är en fråga som jag gärna vill ha svar på. Vilka kunskaper ligger f.ö. bakom reservanternas skrivning att arbetena på E 6 vid Stenungsund kan igångsättas 1977? Det krävs en snabb och hård omprioritering av projekteringsresurserna för att man över huvud taget teoretiskt skall kunna påbörja detta objekt under slutet av 1977, och då kan andra arbeten bli lidande på detta. Innebär reservanternas skrivning exempelvis om mellanriksvägen att man delar vägverkets bedömning, att arbeten för endast 2-3 miljoner kan komma till utförande under 1977? Delar man den bedömningen, vadan då dessa upprörda diskussioner om huruvida arbetet med mellanriksvägen skall utföras eller inte? Även utskottets majoritet har ju sagt att såväl E 6 vid Stenungsund som mellanriksvägen skall byggas så snart praktiska förutsättningar föreligger. Det är de praktiska förutsättningarna som jag efterlyser reservanternas syn på, eftersom reservanterna har en annan syn på det än fackmyndigheten. När det gäller de vägar som förut erhållit medel från det särskilda anslaget på 200 milj.kr. råder ju ingen motsatsställning mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Även vi inom utskottsmajoriteten menar att dessa vägar bör färdigbyggas eftersom de påbörjats och att såväl E 6 vid Stenungsund som mellanriksvägen skall byggas när de praktiska förutsättningarna finns. Men att låsa medel i objekt, innan fysisk och ekonomisk planering är gjord och godkänd, måste vara oförsvarligt. Vad i övrigt gäller de föreslagna vägobjekten går jag inte in på en bedömning av dem utan hänvisar till det jag sagt om de lokala och regionala myndigheternas önskemål i prioriteringshänseende och möjligheten att använda beredskapsmedel. Här har uttalats oro för att man inte skulle klara de sysselsättningssvårigheter som kan uppstå framför allt i skogslänen, om man nu överför det särskilda anslaget till vägverkets ordinarie medel. Departementschefen gårt.o.m. så långt att han i sitt pressmeddelande säger, att de borgerligas avstyrkande äventyrar sysselsättningen i skogslänen.

Lämpliga vägobjekt är då alla de vägar där AMS förut har gjort insatser men där arbetena inte färdigställts. Det finns sådana objekt, t.ex. bland de vägar som departementschefen har utpekat. I övrigt finns det ett stort antal vägobjekt som kan hämtas från de av kommuner och länsstyrelser prioriterade planerna. Reservanterna hänvisar till den skrivelse som inkommit från Byggnadsarbetareförbundet och i vilken man ansluter sig till departementschefens och reservanternas uppfattning om det särskilda anslaget. Som Sven Gustafson tidigare sade är vägarbetarna företrädesvis organiserade i Statsanställdas förbund. Det gäller även de privatanställda hos underentreprenörer till vägverket. Enligt uppgift har Statsanställdas förbund i dag bland denna grupp av medlemmar en arbetslöshet som uppgår till bortåt 20 96. Vidare är det enligt uppgift så att byggnadsarbetare kommer i fråga i huvudsak på s.k. anläggningsarbeten, dvs. broar o. d., alltså projekt som oftast kostar mer än 4 milj.kr. I det förslag som departementschefen har presenterat finns det såvitt jag kunnat se endast ett sådant anläggningsarbete. Det är Seskaröbron. Och det broprojektet finns med i såväl departementschefens som vägverkets fördelning. Där är det alltså ingen skillnad vad gäller möjligheterna för arbetslösa byggnadsarbetare att få arbete. Om man jämför departementschefens och vägverkets förslag skall man finna, att departementschefens förslag skapar sysselsättning för ca 650 manår och vägverkets förslag 520 manår, med möjligheter för vägverket att bereda den egna driftpersonalen en effektiv och meningsfull sysselsättning. Till det sistnämnda skall läggas att även vägverkets ordinarie verksamhet är baserad på ett ganska stort antal underentreprenörer. Detta gäller inte minst på beläggningssidan. Genom vårt förslag att överföra ytterligare 100 milj.kr. till driftsidan kan nu arbetslösa privatanställda medlemmar organiserade i Statsanställdas förbund beredas arbete. På byggsidan har det självfallet blivit så, att i takt med att anslagen minskat har det i första hand varit angeläget att sysselsätta vägverkets egen ordinarie personal. Om anslaget höjs med 100 milj.kr. garanteras full sysselsättning, och det öppnas t.o.m. vissa möjligheter för ett ökat entreprenadförfarande, som då ger sysselsättningseffekt hos de privatanställda. Det är nödvändigt att sätta in ekonomiska resurser, så att friställningar inte behöver företas. Liksom Sven Gustafson beklagar jag att det inte har gått att lösa denna fråga i samförstånd. Det är ju en angelägen, praktisk fråga. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är väsentligt att vägverket får tillräckliga medel för att kunna fylla sina uppgifter, som först och främst innebär att man skall förhindra att i vägar nedlagt kapital förstörs. För den uppgiften krävs 100 milj.kr. i ökat driftanslag. Vidare har vägverket att se till att det vägprogram som är fastlagt i flerårsplanerna kan uppfyllas och om möjligt påskyndas. För detta krävs ytterligare 100 milj.kr. Genom att överföra de 200 miljonerna från det särskilda anslaget till vägverkets ordinarie medel är det möjligt att åstadkomma den nämnda anslagsuppräkningen. Genom den åtgärden förhindrar riksdagen ett tilltagande ministerstyre vid fördelningen av medel till vägprojekt och följer i görligaste mån kommunernas och länens egen prioritering av de enskilda objekten. Sammantaget leder vårt förslag till ytterligare sysselsättning. Vår målsättning är att alla människor skall ha arbete: Vägarbeten är lämpliga sysselsättningsobjekt. Därför bör regeringen genom att utnyttja sin finansfullmakt anslå medel till arbetsmarknadsstyrelsen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Dahlgren säger att reservanterna inte riktigt vet vilket ben de skall stå på. Jag står lika stadigt på båda benen som jag har gjort tidigare, herr Dahlgren. Anledningen till att jag ställt mig bakom reservationerna är — det betonade jag i mitt anförande — att jag anser att detta anslag har sin speciella betydelse. Man kan därför inte utan vidare ta bort det. Just det faktum att detta anslag införts har ute i landet skapat vissa förväntningar. Jag kan nämna ett uttalande som Torsby arbetarkommun gjort. Man säger där att det anslag som nu använts i regionalpolitiskt syfte, utbrutet ur det ordinarie driftanslaget, borde utökas. I många kommuner fattar man det så att man här har en viss möjlighet att få något projekt genomfört som normalt inte — i varje fall inte inom rimlig tid — skulle kunna komma med i flerårsplanerna. Jag tycker det är mycket viktigt att glesbygden har denna möjlighet att få sina krav tillgodosedda. Sedan till de olika alternativen — kommunikationsdepartementets förslag och vägverkets förslag. Jag tar i och för sig inte ställning till många av de saker som föreslås, men jag har då ingen kritik att rikta mot kommunikationsdepartementets förslag. Min kritik ligger så att säga på ett annat plan. I varje fall vissa län — jag kan ta Värmland som exempel —- gynnas av kommunikationsministerns förslag. Vägverket vill ge 2 miljoner till Värmlands län för att bygga ut Hammaröleden, som är ett mycket omdiskuterat projekt, medan departementet vill ge 6 miljoner till E 18 vid Årjäng; det är ett projekt som betraktats som angeläget sedan lång tid tillbaka. Därutöver vill man ge 2 miljoner till bärighetsupprustningar i länet för övrigt. Jag tror alltså att det är viktigt att de här möjligheterna står till buds även i fortsättningen. Är det så att man behöver högre anslag till vägväsendet, måste detta enligt min mening komma till stånd utan att detta speciella anslag tas bort. Det är anledningen till att jag ställt mig bakom reservationerna på denna punkt.

Herr talman! Herr Hugosson sade att skillnaden mellan vägverkets och kommunikationsdepartementets förslag i fråga om E 6 i Halland inte är beloppet. Nej, det är det inte. Vägverket har samma belopp i sin planering. Det är givetvis inte fråga om sysselsättningen — det behövs precis lika mycket folk som arbetar för de här pengarna. Då vill herr Hugosson göra gällande att om vägverket nu skulle få göra en forcerad utbyggnad i jämförelse med tidigare på E 6 skulle arbetslösa människor inte kunna få arbete. Vad innebär detta? Skulle alltså vägverkets arbetare f. n. slå dank? Det tror jag inte, herr Hugosson. Nej, herr Hugosson bör nog försöka se detta från den sakliga sidan.

Herr talman! Jag tror alldeles säkert att herr Magnusson i Kristinehamn står på bägge benen nu, liksom han brukar göra. Anledningen till att jag förvånade mig över att herr Magnusson i detta fall tillhör reservanterna var att jag uppfattat det så att han förut klandrat departementschefen för dennes fördelning av detta anslag. Det är klart att många människor kan ha fått stora förväntningar när departementschefen skickat ut ett pressmeddelande och rest landet runt och sagt, att nu skall ni få bygga den här vägen, trots att den inte är med i den prioritering som kommuner och länsstyrelser gjort. Men vad innebär det inte i form av svikna förhoppningar för alla andra som stod i tur att få sitt vägbygge genomfört. Till herr Hugosson vill jag bara säga att han i sin replik genom att läsa upp vad vägverket anfört om den långsiktiga planeringen på ett alldeles utmärkt sätt har argumenterat för det högre väganslaget till vägverket. Vägsituationen är i dag sådan att det är omöjligt att, såsom reservanterna säger, göra större insatser med ett 200 milj.kr. lägre belopp. 600 mil vägar är i dag avstängda för lastbilstrafik. Fortfarande består 50 96 av det omfattande vägnät som herr Hugosson redogjorde för av grusvägar. Takten när det gäller beläggningen av dessa vägar ökar med den fantastiska siffran av 1 96 per år. Det har varit ökningstakten under de senaste fyra åren. Många av de människor som i dag bor vid dessa vägar kommer aldrig att få färdas på en belagd väg i sina hemtrakter. Det kommer att ta ytterligare 50 år med den här takten innan dessa vägar är belagda. Men herr Hugosson säger ändå att det här är ganska bra och inte inger så stora bekymmer. Jag vill rekommendera herr Hugosson att resa ut i de här bygderna och tala med människorna där. Han skall då få se att de upplever sin situation på ett helt annat sätt.
Herr talman! Vad jag sade, herr Dahlgren, var att det särskilda anslaget skapat förväntningar ute i bygderna; man har där sett vissa möjligheter att genom detta få till stånd åtminstone något projekt som inte ingått i de normala flerårsplanerna. I övrigt sade jag att jag inte i detalj kan ta ställning till de här olika förslagen. Men beträffande Värmland tror jag mig kunna konstatera att kommunikationsministerns förslag är bättre: dels ger det mer pengar, dels ger det pengar till sådana vägändamål som jag anser vara till större fördel för länet.

Herr talman! Herr Dahlgren använde uttrycket ”det högre väganslaget”. Man försöker göra gällande att man plockar fram mer pengar till vägarna genom att flytta över ett anslag från ett konto till ett annat. Det är ju struntprat. Det blir härigenom inte en krona mer till vägarna, herr Dahlgren. Däremot har socialdemokraterna i sina reservationer sagt att man bör undersöka möjligheterna att genom reservationsanslag ta fram ytterligare pengar till vägverket. Vi har också sagt att man i framtiden skall prioritera detta. Något sådant har man icke sagt från den borgerliga oppositionens sida. År 1960 var 18 96 av vägarna asfalterade. 1975 var 52 96 asfalterade. Förvisso finns det stora behov och önskemål, herr Dahlgren. Men herr Dahlgrens argumenterande i dag ger inte en enda meter ytterligare asfalterad väg. Herr Sven Gustafson i Göteborg ansåg att jag skulle se sakligt på frågan om vilka som får möjlighet att erhålla arbete. Men av arbetsmarknadsstyrelsens föredragning inför utskottet och av den promemoria som är fogad till utskottets betänkande framgick, att därest medel från det särskilda anslaget används, så skall fördelningen av arbetskraften ske via länsarbetsnämnden. Och då skall eventuellt arbetslösa vägarbetare prioriteras enligt en överenskommelse mellan Statsanställdas förbund och Byggnadsarbetareförbundet. Sedan ställdes frågan hur vi från socialdemokraternas sida kan säga att man kan klara t.ex. Kirunavägen. Ja, den 26 februari i år förklarade vägdirektören i Norrbottens län i en tidningsintervju att arbetena kan komma i gång till hösten även i Kiruna. Jag tror att Börje Åström, vägdirektören i Norrbottens län, verkligen vet vad han talar om. När det gäller Stenungsund säger vägförvaltningen i Göteborg att man genom en forcerad projektering kan starta under hösten 1977. Det innebär, herr Dahlgren, att vi flyttar fram dessa angelägna byggnadsobjekt, som finns i vägverkets flerårsplanering, två år i tiden för det expansiva samhället Stenungsund, där den tunga lastbilstrafiken nu går rätt igenom samhället, vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt och transportpolitisk synpunkt naturligtvis inte är önskvärt.
Herr talman! Ja, då är det bra, Kan man sätta i gång Stenungsundsarbetena tidigare, kan man sätta i gång Kirunaarbetena tidigare än vägverket förutsatt innebär utskottsmajoritetens förslag att de skall sättas i gång och att medel för detta skall ställas till förfogande. Det blir inte en krona mer till vägarna, herr Hugosson, det blir flera miljoner kronor mer till vägarna genom majoritetens förslag. Enligt majoritetens förslag skall det beredas arbete för alla som kan syssla med vägarbete.

Det är den målsättningen majoriteten har.

Herr talman! Till herr Magnusson i Kristinehamn vill jag säga att det är klart att om man jämför den anslagsfördelning som departementschefen föreslagit och den som vägverket föreslagit så innebär vägverkets förslag 1 milj.kr. mindre till Värmland. Men då skall man komma ihåg att detta förändras år för år. Vad som är viktigt i det här sammanhanget, herr Magnusson, är att vi i majoriteten sagt att det finns vägobjekt för 869 milj.kr. som är lämpliga att utföra om sysselsättningssituationen så kräver. De vägobjekt som varit aktuella är påbörjade AMS-arbeten, och de, säger vi, skall färdigställas med AMS-medel. Och det bör göras nu. Regeringen har en finansfullmakt på 1 500 milj.kr., och då är det regeringens skyldighet att ställa pengar till arbetsmarknadsverkets förfogande så att man kan slutföra dessa objekt. Beläggningsarbeten, herr Hugosson, ingår på driftsidan. Jag har inte funnit att reservanterna med sitt förslag ger några pengar till den sidan. I stället ställer de sig bakom den fördelning som departementschefen gjort och gör och som mer tar sikte på byggandesidan. Det innebär att man absolut inte kan klara att reparera de beläggningar som körs sönder under året och återställa dem i samma skick som vid årets början, mycket mindre göra nya beläggningar. Det är ju en omöjlighet. Sedan är det ju ett ganska egendomligt tal av reservanterna, när de säger att de i reservationen ju har pekat på att behöver vägverket mera pengar skall man få det på tilläggsstat. Jag måste säga att detta är en situation som riksdagen inte är van vid. Vad vi gör nu är att diskutera vägverkets ordinarie anslag för verksamhetsåret 1977, och då är tydligen även reservanterna på det klara med att anslaget är för lågt. Men varför föreslår ni inte från början att det skall höjas, så att vägverket kan göra en så förnuftig planering att varje krona som anslås kommer till användning på bästa sätt? Herr Hugosson är väl medveten om att vägverkets arbete till stor del består av planering för att man skall kunna på det bästa sättet använda de miljarder som riksdagen ställer till vägverkets förfogande. Då måste man från början känna till de ekonomiska resurser som man har att arbeta med. Om jag får ge mig in i dialogen om Stenungsund, kan jag nämna att jag i går gjorde en förfrågan vid statens vägverk med anledning av att reservanterna så starkt har hävdat att det är möjligt att klara det här projektet tidigare. Generaldirektör Olhede sade emellertid att projektörerna nu har fått order att undersöka, om det går att ta fram projektet Stenungsund till 1977. Möjligheterna undersöks. Ingenting är klart, men man tvivlar oerhört starkt på dessa möjligheter och talar bara om att det sannolikt finns vissa teoretiska förutsättningar. Men vad vi inom majoriteten har sagt är att så snart de faktiska förutsättningarna föreligger, skall det här vägbyggandet sättas i gång.

Herr talman! Efter den här första holmgången vet jag inte om jag kan lyfta debatten till en högre nivå, men jag skall i alla fall försöka. Herr Sven Gustafson i Göteborg och herr Dahlgren har i en rad sakfrågor på det här området framfört synpunkter som jag och moderata samlingspartiet väl kan instämma i. Vi har gemensamma nämnare i flera trafikpolitiska frågor, något som lätt kan konstateras, om man tar del av de olika utskottsbetänkandena. Ett gammalt ordspråk säger: Det leder ingen stig till det träd som inte bär frukt. I översättning lyder det: Inga vägar byggs om man inte har någon nytta av dem. Det finns i vårt land i allmänhet ganska väl täckande vägnät, som leder till de träd som bär frukt. Vi har i moderata samlingspartiet uttryckt den meningen att skall man bygga nya vägar, vilket man givetvis är tvungen att göra med anledning av samhällets förändringar och trafikutvecklingen, måste man dock tillse att dessa projekt föregås av en mycket noggrann planering, ekonomiskt, regionalt, miljömässigt och även när det gäller markanvändningen. Det måste vara ytterst väl motiverat, om man skall dra nya vägar intill de gamla. Vi menar att för vägar redan utnyttjade markområden främst bör användas. Avvägningen mellan breddning och utbyggnad av redan befintliga vägar i förhållande till nybyggnad och nya sträckningar måste utvärderas väl. Även vägars byggande måste vara föremål för samhällsekonomiskt långsiktigt övervägande. Det är naturligt att nya vägar måste dras förbi samhällen, där plats och underlag för den nya trafiken är otillräckliga, men stigarna till trädet som bär frukt får inte förstöra grödorna runt omkring. Efter denna allmänna deklaration anser emellertid moderata samlingspartiet att både vägplanering, utbyggnad och underhåll i dag inte fyller tidens krav. Att regeringen aldrig följer vare sig de längre eller kortare vägplaneringarna är ett förhållande som allmänt kritiseras av både oppositionen och Sveriges vägfolk. Jag och flera med mig deltog i ett möte på Konserthuset i höstas, där kommittén för den långsiktiga vägplaneringen och dess resultat redovisades. Vid det tillfället var det en med våra vägförhållanden mycket belåten kommunikationsminister som uppträdde. Det var få — om ens någon — av de närvarande som delade denna syn. I stället poängterades av vägverket m.fl. den starka kapitalförstöring som pågick och som måste innebära att det för varje år som man fortsätter att ackumulera ett kapitalbehov blir allt svårare att fylla detta. Det är för resten ganska betecknande att kommunikationsministern har en syn och hans verkschefer har en annan syn. Det gäller ju kommunikations ministerns förhållande till flera verk. Jag återkommer till detta senare. De belopp som borde erfordras för att vi skulle få ett enligt vägverkets synpunkt acceptabelt vägnät rör sig i praktiken om många miljarder. Här är det givetvis fråga om vilken ambitionsnivå man har. Jag är övertygad om att om man följer en väl upplagd plan med årlig ersättning för de kostnadsfördyringar som inträffar, räcker ett tillskott på några hundra miljoner kronor per år, som väl skulle kunna inordnas i en budget. Det finns en viss likhet mellan vägverket och det svenska försvaret. Båda har tunga, kostnadskrävande grundinvesteringar; några hundratal miljoner som man lägger på toppen kommer att ha mycket stor betydelse för en upprustning, inom försvaret exempelvis för den tekniska avancerade upprustningen i form av olika material, på vägarna i form av underhåll av många hundratals mil ytlager som räddar oss från att ytterligare tära på grundkapitalet. När det gäller finansieringen återkommer moderata samlingspartiet med förslaget om användande av ett avgiftssystem lagt på nya och lämpliga motorvägar, detta till en början som en försöksverksamhet. Det är inte nödvändigt att direktfinansiera stora investeringar i våra motorvägar. Hur mycket pengar hade vi inte tjänat, och hur många mil motorvägar hade vi inte fått, om regering och riksdag följt moderata samlingspartiets förslag sedan många år. Låt oss låna för en snabbuppbyggnad av motorvägar, låt oss ta ut avgifter på lämpliga sträckor. Därigenom avlastar vi länsvägnätet. Vi får mer pengar över till såväl statliga som enskilda vägar. Herr Hugosson, som ansåg förslagen obegripliga, behöver bara gå till vissa länder i Europa för att se att ett sådant system mycket väl fungerar. Visst får vi mera pengar, och visst skulle det, om motorvägarna blir färdiga snabbare, vara värt att betala en avgift för det när man färdas på dem. Det kostar mindre för trafikanten att resa på motorvägar och det innebär större säkerhet för trafikanten att befinna sig på dem. Detta har, herr Hugosson, ingenting med jämlikhet att göra. Det är ett vettigt och klokt förslag som är ett försök från vår sida att visa möjligheterna att skaffa ytterligare pengar till vägväsendet. Herr Hugosson har ju själv varit med om att avgiftsfinansiera Öresundsbron. Det är en början till ett system som vi mycket väl skulle kunna tänka oss. Hade kommunikationsministern och regeringen följt våra förslag sedan tio, ja, bara fem år tillbaka eller före energikrisen, kunde kommunikationsministern i dag ha varit stolt över vägnätet. Vi har många förlorade år bakom oss och många dåliga vägar framför oss på grund av bristande förmåga att inse detta. Utan att man finner ett vettigt finansieringssystem ställer jag inte stora förhoppningar till den proposition som den socialdemokratiska reservationen talar om och som kommunikationsministern har lovat skall komma till hösten. E 6, som herr Hugosson tog upp, kan enligt vägverkets synpunkter och förslag inte bli färdig före 1995. Vi säger i vår partimotion att dessa motorvägar skall vara färdiga 1985 — och det är möjligt med ett sådant finansieringssystem som vi föreslår. Herr talman! Så är jag inne på de vid det här laget riksbekanta 200 miljoner kronorna — som redan har diskuterats. De 200 miljonerna, som inte blir fler, som herr Hugosson säger, om de ligger i kommunikationsministerns hand eller vägverkets, men som — och det är jag övertygad om — genom erfarenhet, kunskap och planering ger fler uppbyggda och upprustade vägkilometer om de ligger i vägverkets ordinarie anslag. Och det är det väsentligaste.

Vilka stjärnor är kommunikationsministern omgiven av, som har ett bättre förstånd på detta område? Vad är kommunikationsministerns försvar? Troligen detta: Representanter för olika län har uppvaktat mig, och det har refererats av företrädaren för utskottet; där har ingått riksdagsledamöter, och de har övertygat mig om nödvändigheten av vissa satsningar. Detta säger nog kommunikationsministern och anför förmodligen vidare: Jag kan inte göra något om riksdagen tar pengarna från mig! Jo då, herr kommunikationsminister! Man kan göra mycket, men inte med de pengarna. Om det är en stark kommunikationsminister kan han övertyga sina regeringskolleger att av bl.a. sysselsättningsskäl använda åtskilliga miljoner av AMS-medel för att stärka vissa läns sysselsättning och vägnät. Herr Dahlgren har redan talat om de 889 miljonerna som AMS har till förfogande och om de 1 500 miljonerna som finns i finansfullmakten och som naturligtvis delvis kan utnyttjas för detta ändamål. Det finns väl inte någon i denna kammare som kan påstå annat än att vägverkets förslag, bilaga B, är betydligt mer genomarbetat än kommunikationsministerns förslag, bilaga A. Någon kan givetvis säga: Jag får till mitt län något mer genom kommunikationsministerns förslag. —- Jag nämnde förut effektiviteten, men jag nämnde inte vårt ansvar för att skattebetalarnas pengar utnyttjas på ett för hela landet mest ändamålsenligt sätt. Herr Magnusson i Kristinehamn tog upp frågeställningen om Värmland och gladde sig i egenskap av riksdagsman åt att han skulle få litet mer till sitt län. Men han glömmer då sitt ansvar för hela landets möjligheter att bygga ut vägnätet. Varje riksdagsledamot måste ha ett sådant ansvar, även om han naturligtvis i viss mån skall skydda sitt eget län. Herr Hugosson! Om jag följer med mitt läns representanter vid en uppvaktning gör jag det för att understryka det allvar vi känner därför att statsmakterna sänker de verkliga anslagen till vägarna — på grund av den penningvärdeförsämring som har inträffat. Är det så konstigt? Det är väl helt naturligt att vi riksdagsmän från olika håll medverkar i sådana uppvaktningar för att peka på de situationerna. Jag förstår att — och det har också herr Dahlgren pekat på — en kommunikationsminister tycker att det kan vara bra att ha pengar att utlova till lämpliga objekt, och det är väl den baktanken som han har nu inför valrörelsen. När vi och andra föreslår en annan metodik — varför anklaga oss, de icke-socialistiska partierna, på ett så klumpigt sätt som kommunikationsministern nu gör? Det har redan refererats att kommunikationsministern på s. 51 i pressmeddelandet har skrivit: ”De borgerligas avslagsyrkande äventyrar såväl sysselsättning i skogslänen som genomförandet av andra viktiga vägbyggen.” Herr kommunikationsminister! Tänk vad vägverkets chef äventyrar sysselsättning i skogslänen och äventyrar möjligheten att genomföra viktiga vägbyggen! Måste herr Olhede nu avgå? Och tänk vidare på, herr kommunikationsminister, den uppfattning som Statsanställdas förbund har, som ansluter sig helt och hållet till vägverkets synpunkter! Med vilken energi har inte departementet försökt att anlägga en moteld mot synpunkterna från oss, från vägverket och från Statsanställdas förbund. Jag konstaterar att det anteckningsprotokoll som är lämnat från AMS företrädare icke innehåller svaren på de frågor som utskottsledamöterna ställde till AMS-representanterna vid utskottsbesöket. Och titta på de telegram som kommit och som herr Hugosson läste upp med sådan emfas! Det är nog ganska klart varifrån de kommer. De bevisar bara att kommunerna är helt förda bakom ljuset. Tittar vi på vägen Kiruna-Narvik så har ju vägverkets chef klart redovisat, att skall den nu på en gång genomföras, så åsidosättes ett nödvändigt planarbete som måste föregå denna, och jag säger också en demokratisk gång vid hanteringen av detta, där de olika parterna ges möjligheter att såväl deltaga i besluten som överklaga dessa om så erfordras. Han döljer alltså sanningen. Skulle naturvårdens synpunkter här icke få göra sig gällande tillräckligt? Vägverkets generaldirektör säger i sin föredragning bl.a.: ”Objektet finns inte med i flerårseller långtidsplaner. Arbetsplanen är ännu inte inlämnad för fastställelse. Av miljöpolitiska skäl kommer planen med all sannolikhet att överklagas. Hur lång tid det kommer att ta innan arbetsplanen slutligen kan fastställas är svårt att förutse i dag.” Eftersom tid erfordras för förplanering etc. säger han vidare att man teoretiskt kan använda ett antal miljoner kronor. Så säger han också att principöverenskommelse måste träffas med Norge — alltså med ett annat land —- om denna frågeställning. Nej, det är naturligtvis en beställning som är gjord och som föranleder dessa yttranden. Jag är djupt besviken över det sätt på vilket departementet här har agerat, och jag finner en viss fara i att departementets agerande kan försämra underlaget för att få vettiga överenskommelser i en framtida trafikpolitik. Herr talman! Jag måste också ta upp en frågeställning, som har behandlats i en reservation, nämligen anläggning av halkbanor. Ledamöter från vårt parti har motionerat i frågan. Vi har i moderata samlingspartiet i rådande ekonomiska läge inte denna gång kunnat gå med på extra anslag till halkbanor. Vi anser också att det är mycket att satsa 1 1/2 milj.kr. på en enda halkbana. Om detta skall ske överallt, i alla län och i olika kommuner, kan det bli en tävlan dem emellan. Vi anser att situationen på detta område mycket väl skulle kunna förbättras genom att frivilliga organisationer ställde upp och genom att man använde vägstumpar för ändamålet samt tog vara på de tillfällen då det fanns is. Därmed skulle intresset för att utnyttja dessa halkbanor kunna byggas upp och förarna skulle kunna förbereda sig för den sortens körning. Jag yrkar bifall till reservationen S.
Herr talman! Herr Lothigius inledde sitt anförande med att säga att han skulle föra upp debatten på en litet högre nivå. Jag tänkte då att han skulle börja tala om luftfartsfrågor, men så småningom kom han ju ner till vägnivån igen. När herr Lothigius kommenterade sin reservation om tullvägar föll orden som följer: ”Detta har inte med jämlikhet att göra.” Nej, just det: det har inte med jämlikhet att göra! Det är också därför som jag sätter mig emot tanken att betala pengar för att få åka på vägar inom sitt eget land. Nu säger herr Lothigius att vi väl kan låna till vägbyggandet. Men innevarande års budget har ett underskott på 12 miljarder kronor: Vi lånar redan upp hela vägbudgeten på 3,3 miljarder och detta belopp tre gånger till. Det resonemanget håller alltså inte. Då stiger herr Lothigius upp och säger att det är litet annorlunda nu sedan herr Hugosson har accepterat en avgiftsfinansiering av en eventuell Öresundsbro. Men det är ju en väldig skillnad, eftersom den bron — om den kommer till stånd — betjänar två olika länder. Där kan man alltså inte ha en gemensam beskattning för att betala driftkostnaderna. Mycket kortfattat bara beträffande 200-miljonsanslaget till E 6! E 6:an blir inte färdig förrän 1995, säger herr Lothigius. Ja, just det, och det är det som är så tragiskt. Det gäller att påskynda det arbetet, och det är därför vi skall använda särskilda medel och naturligtvis i framtiden även arbetsmarknadspolitiska medel, som går via AMS, ifall detta är möjligt. Men om man följer majoritetens förslag i dag blir det icke några ytterligare medel till vägväsendet. AMS har förklarat att därest detta särskilda anslag på 200 milj.kr. inte hade funnits skulle AMS budget ha varit 200 milj.kr. större. De där pengarna som herr Lothigius och andra talar om finns alltså inte, utan det är bara luftpengar.
Herr talman!

Det finns alltså större underlag för att använda pengar till förbättring av länsvägnätet och det övriga vägnätet. Därigenom får man också snabbare en möjlighet att genomföra hela vårt motorvägssystem. Vad jag menade var att det inte blir någon sämre jämlikhet av att man på detta vis uttar en avgift, eftersom man då har fördelarna att kunna använda dessa vägar. — Detta är bakgrunden till mitt uttalande. Om E 6 vill jag säga följande. Om vi får finansiera vägarna på det sätt som vi föreslår, menar vi att hela E 6:an skall bli färdig tio år tidigare än vad som blir möjligt enligt regeringens förslag. Herr Hugosson nämnde att vi använder uttrycket ”finns bara viljan, går det att genomföra”. Ja, finns bara viljan — även från regeringens sida, naturligtvis; viljan att gå oss till mötes i det här sammanhanget — då finns också möjligheterna att bygga ut ett bättre vägsystem.

Men, herr Lothigius, ni har inte kunnat föreslå en enda krona till finansieringen av det. Och det är det jag försökt understryka hela tiden i debatten — det blir inte några ytterligare medel till vägväsendet enligt majoritetens förslag.
Herr talman! Det blir visst mer vägar genom det system vi föreslår. Herr Hugosson har den förvånansvärda uppfattningen att beredskapspengarna bara är luftpengar. Jaså? Är de pengar som regeringen ger på det sättet luftpengar? Jag skulle vilja få förklarat litet närmare vad herr Hugosson menar. Jag är av den uppfattningen att om vi från början hade avgiftsfinansierat den stora Ölandsbron hade Öland och Kalmar län haft ytterligare pengar för att förbättra sitt vägsystem med. Jag tycker att det hade varit rimligt att använda det systemet beträffande Ölandsbron. Men tyvärr är den frågan för riksdagens del överspelad nu. Annars hade vi redan i dag till stora delar haft Ölandsbron betald och alltså haft pengar över för att förbättra vägsystemet i den del av vårt land som så väl behöver det.

Herr talman! Herr Östrand säger att jag liksom herr Sven Gustafson i Göteborg har raljerat om ministerstyre här i dag. För min del ber jag herr Östrand om ursäkt om han har uppfattat det som ett raljerande. Jag har avsett att vara djupt allvarlig i den frågan. Det är från min sida inte fråga om något raljerande. Herr Östrand talade engagerat om situationen för arbetslösa byggnadsarbetare. Jag kan förstå honom. Jag delar hans känsla och hans ansvar. För oss gäller att ingen skall gå arbetslös. Därför har också utskottets majoritet visat på att regeringen i sin finansfullmakt har 1 500 milj.kr. Det finns lämpliga vägobjekt för 869 milj.kr. Det åligger i en sådan situation regeringen att ställa medel till förfogande för att skapa sysselsättningstillfällen. Herr Östrand säger att om man nu överför dessa 200 miljoner till vägverkets ordinarie budget, så skapar man sysselsättningsproblem. Jag kan inte se det sambandet. Det gör man, herr Östrand, endast under förutsättning att regeringen inte använder den fullmakt den har fått av riksdagen för att i det här fallet bekämpa arbetslösheten. De vägobjekt som då kan komma till är exempelvis väg 82 som herr Östrand talade om. Den skulle vara ett utmärkt exempel på hur man kan använda pengar från arbetsmarknadsstyrelsen. Jag skulle kunna spegla den oro som många inom Statsanställdas förbund har uttryckt inför anslagsutvecklingen i vägverket. Statsanställdas förbund har för sina vägarbetare haft en regional konferens. Där beslöt man att till kungl. finansdepartementet skicka ett brev, där man redogör för sin situation på grund av anslagsutvecklingen.

Herr talman! Herr Dahlgren säger att alla som vill ha ett arbete också skall få det. Och så hänvisar han till finansfullmakten på 1 500 milj.kr. Men även den finansfullmakten skall regeringen ha i beredskap för att kunna göra insatser där de behövs, vilket herr Hugosson tidigare har varit inne på. När ni nu också har föreslagit att det särskilda anslaget skall föras över till det ordinarie anslaget har ni därmed inte skapat större möjligheter att hålla en sysselsättningsberedskap.

Ett exempel på en sådan region är södra Hälsingland. Vi skall ha sysselsättningsberedskap på alla fronter, men vid planeringen måste man naturligtvis ha uppmärksamheten speciellt riktad på de verkligt konjunkturkänsliga branscherna och bland dem byggnads branschen. En del av Statsanställdas förbunds medlemmar arbetar åt entreprenörer och har den otrygghet i anställningen som det innebär att vara objektsanställd. De som är tillsvidareanställda i företag — vilket är den vanligaste anställningsformen — har ett mycket större mått av anställningstrygghet.

Herr talman! Herr Östrand har sagt att finansfullmakten på 1 500 milj.kr. av regeringen skall användas för beredskapsåtgärder där sådana behövs. Det är vad jag också har sagt. Vi är alltså överens på den punkten. Jag delar herr Östrands uppfattning att det kan behövas beredskapsåtgärder i södra Hälsingland. Jag hoppas att regeringen delar vår uppfattning och anslår medel från finansfullmakten till arbetsmarknadsstyrelsen så att insatser kan göras. Får jag sedan bara påminna herr Östrand om att de 9 000 privatanställda i Statsanställdas förbund, av vilka enligt uppgift ca 20 96 i dag är arbetslösa, är anställda hos underentreprenörer till vägverket. Får inte vägverket mera medel för driftsidan så att mera beläggningsarbeten kan utföras blir det ökad arbetslöshet även där.

Herr talman! För att herr Dahlgren skulle få sitt resonemang att gå ihop borde han ha föreslagit ytterligare medel för det här ändamålet. Men det har han inte gjort, utan han resonerar bara om en omfördelning inom de anslag som finns. Det framgår också av utskottsmajoritetens skrivning att det inte är de anställda inom de branscher jag har nämnt som ligger utskottet närmast om hjärtat.

Reservanterna har för sin del sagt, att om behov föreligger bör medel anvisas på tilläggsstat. Låt mig inom parentes säga att jag vid en debatt i den här frågan, speciellt med herr Dahlgren, osökt kommer att tänka på centerns motvilja mot flyttningsbidragen. Centern har starkt kritiserat dessa, eftersom man, som man säger, vill motverka flyttningspolitiken. Men vad händer nu med de arbetslösa i t.ex. Bohuslän och Hälsingland, om regeringen inte får möjlighet att i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen från sysselsättningsmässiga utgångspunkter fördela dessa 200 milj.kr.? Jo, många tvingas givetvis att flytta och söka sig till regioner med bättre sysselsättning. Utskottsmajoritetens förslag i det här fallet innebär i realiteten detsamma som att man stöder en flyttningspolitik, åtminstone när det gäller de grupper som jag tidigare har nämnt och kanske framför allt bygg nadsarbetarna. Det kan väl aldrig vara så att centern inte anser att det är så noga med att just byggnadsarbetarna skall få bo kvar i sina hembygder. Jag tycker att utskottsmajoriteten bör tänka efter en gång till och ställa sig frågan: Varför skall vi låta människor gå utan jobb, bara för att vi skall följa uppgjorda planer vid vissa bestämda tidpunkter? Planer är säkerligen bra, men man bör inte fullfölja dem vid vissa bestämda tider om det får till följd att människor blir utan jobb.

Herr talman! Den här debatten har nu redan pågått i tre timmar. När jag i går anmälde mig på talarlistan trodde jag inte att debatten skulle bli så långvarig, och jag har en känsla av att vi ännu inte är färdiga på en lång stund. Jag ber därför herr talmannen och kammaren om överseende med om jag kommer att använda litet längre tid än jag anmält. Jag gör det med desto lättare hjärta som mina värderade kolleger inom oppositionen också har överskridit sin tid. Jag skall börja med att ta upp några av de frågeställningar som representanter för oppositionen här har tacklat. Låt mig då först göra en övergripande värdering av dessa frågor, alltså anslagen till vägarna och vägbyggandet. Alla representanter för oppositionen som hittills har talat har pekat på nödvändigheten av ett ökat vägbyggande och en ökad satsning på vägunderhåll. Över huvud taget har deras inlägg andats en mycket stor ambition att lägga ned mycket mera pengar på våra vägar än vad vi i dag gör. Det må vara en oppositions rättmätiga ambition. Men det kan väl ändå inledningsvis vara tillåtet att säga att om man har så långtgående planer, som i och för sig kan respekteras som en ambition, fordrar ändå uppriktigheten att man också redovisar vilka vägar det rör sig om. Det går inte gärna att laborera med bestående, oförändrade anslag och tro att man därmed åstadkommer underverk på vägsidan. När jag hörde herr Dahlgren, herr Sven Gustafson i Göteborg och herr Lothigius dök en alldeles förvirrande tanke upp i min hjärna, som egentligen inte hade där att göra. Jag erinrade mig att jag i Svenska Dagbladet av den 7 april såg en uppgift om att den trafikpolitiska proposition som regeringen avser lägga fram i höst bl.a. kan medföra en årlig skatteökning med 1 000 kr. per personbil. Uppgiften som tidningen hade hämtat från ett räkneexempel använt vid Svenska vägföreningens seminarium häromdagen, betraktade jag när jag läste det tidigt på morgonen som ett försenat aprilskämt valåret 1976. Nu är emellertid Svenska vägföreningen inte vilken förening som helst. Jag har vid flera tillfällen deltagit i sammankomster med denna förening, och jag vet av erfarenhet att man i Vägföreningen för resonemang när det gäller vägproblematiken som inte alltid har något samband med vår förmåga att arbeta med dessa problem seriöst. Påståendet att bilskatteproblematiken, som det stod, kommer att behandlas i den trafikpolitiska propositionen jag avser att lägga fram för riksdagen saknar all grund. Trafikpolitiska utredningen, i vilken alla partier ingår, har i uppdrag att utreda frågor om kostnadsansvaret mellan trafikgrenarna. Någon gång under hösten 1977 får vi veta vilka tankar utredningen har. Som varje insiktsfull bedömare förstår är sifferuppgifterna i Svenska Dagbladet helt grundlösa. Enligt artikeln skulle exempelvis SJ:s underskott uppgå till ca 2 300 milj.kr. Jag behöver väl inte tala om för kammarens ärade ledamöter att under de år man åsyftar i artikeln, 1974-1975, gav SJ ett överskott på 134 milj.kr. på affärsbanenätet. Vad vi sedan lade till när det gäller det trafiksvaga nätet känner också kammarens ärade ledamöter till. Man påstod vidare i artikeln att den ökade kostnaden efter valet med 1000 kr. per personbil skulle ha ett samband med väganslagen och bilskatterna. När det gäller väganslagen och bilskatterna är jag angelägen att nämna att statens, kommunernas och landstingens samlade utgifter för vägoch gatuhållning det aktuella året, 1974, uppgick till ca 4 450 milj.kr. och att inkomsterna av bilskatter för bilismens specialbudget utgjorde ca 3 640 milj.kr. Dessa siffror, herr talman, visar också det orimliga i Svenska Dagbladets uppgifter. Vadan nu sambandet mellan dessa uppgifter i Svenska Dagbladet och den debatt jag har lyssnat på? Ja, man söker ju, när man sitter och lyssnar på oppositionen, efter ett halmstrå att haka upp deras stora ambitioner på. Vad är det oppositionen tänker göra om den till äventyrs skulle vinna valet i höst? Det vore på tiden att tala om det i dag. kommer det — o, hemska tanke — att i ett borgerligt regeringsprogram finnas någon skrivning om moderata samlingspartiets tullvägar? Kommer moderata samlingspartiet i en eventuell regering, med den styrka man nu påvisar, att i ett regeringsprogram kräva, som herr Lothigius säger, snabbare införande av avgifter för bilisterna på våra vägar? Här har herr Lothigius mycket manhaftigt och kraftfullt klarat ut att regeringen i tio år inte har velat följa moderata samlingspartiets råd att ta ut avgifter såväl av lågavlönade som av förmögna bilägare för att de skall få använda sina egna vägar. Jag kan försäkra herr Lothigius att den viljan aldrig kommer att finnas i en socialdemokratisk regering. Vi kommer aldrig att lämna vår jämlikhetstanke på den punkten. Men jag tror att viljan blir större när de tre borgerliga partierna skall sätta sig ned och börja kompromissa om både det ena och det andra i vårt samhälle. Därför, herr talman, kan kanske även jag litet försynt få ställa en fråga till ledning för den fortsatta debatten: Var står centerpartiet och folkpartiet i frågan tullbelagda vägar? Är det på det sättet ni tänker lösa finansieringsfrågorna då det gäller det svenska vägnätets fortsatta utbyggnad, eller är detta ytterligare en sak, vid sidan av alla andra, där ni inte är överens? En liten specialfråga till herr Lothigius: Kommer ni att av giftsbelägga Seskaröbron till Seskarön där det bor 500-600 människor, som längtar efter en fast förbindelse som, inom parentes sagt, inte kan komma till utförande, om inte reservationen i dag bifalles. Vi har alltså, herr Lothigius, en annan metodik än ni när det gäller sättet att jämlikt angripa även frågor om vägbyggande. Jag menar att i anständighetens och klarhetens namn kan man här kräva konkreta uttalanden om var den borgerliga oppositionen står efter herr Lothigius och moderata samlingspartiets kraftfulla yrkande på att det snabbt skall införas avgifter för användningen av det svenska vägnätet. Till herr Dahlgren vill jag inledningsvis säga att jag icke kommer att inlåta mig på någon ytterligare debatt om hans begrepp ”ministerstyre”. Det är bara herr Dahlgren som har använt det ordet i den här debatten. Han torde, såvitt jag förstår, också bli ensam om detta. Det gjordes ett försök, om det nu var av herr Dahlgren eller av någon annan, för en tid sedan att föra fram denna fråga till konstitutionsutskottet. Den kom aldrig på konstitutionsutskottets bord, inte ens för behandling. Jag utgår från att herr Dahlgren, nästa gång som jag eller någon annan kan anklagas för ministerstyre, använder den riktiga vägen över konstitutionsutskottet. Det bör rimligtvis vara det utskottet som skall bestämma i en sådan här fråga. Jag kommer alltså icke att vidare diskutera den. Till herr Dahlgren vill jag säga ytterligare en sak. Även om herr Hugosson klarade den lika bra som någon annan, finns det ett tillägg att göra. Man kan naturligtvis, menar herr Dahlgren, inte ha hur många uppfattningar som helst. Har man som herr Dahlgren en uppfattning som ledamot av vägverkets styrelse, så driver man den sedan vart man än kommer. Ett ekonomiskt helhetstänkande, ett samhällstänkande är fullständigt främmande för herr Dahlgren. Är man överens i en fråga inom en styrelse där man sitter — SJ:s styrelse eller vägverkets styrelse — då driver man den frågan. Ja, herr talman, varför skall vi syssla med politik i så fall? Då är det egentligen bara att skicka in sin uppfattning med posten, och sedan har man klarat av saken. Nej, så kan vi inte arbeta, vi andra som är ansvariga parlamentariker. Det går inte att som herr Dahlgren, och hela centerpartiet förresten, agera lättsinnigt i dessa viktiga frågor.

Då torde man kunna leva lycklig hela livet, vare sig man sitter i riksdagen eller sitter någon annanstans. Jag säger det bara därför att det måste finnas litet av ryggrad — och inte så litet heller — i oss, om vi skall kunna stå emot alla de krav och önskemål om prioriteringar som vi får vara med om här i huset. Jag vill rent allmänt säga att det är inte så konstigt att den diskussion som förs nu har kommit att kanaliseras till det s.k. 200-miljonersanslaget. Detta är nämligen ett sysselsättningsanslag. Det tillkom på sin tid på initiativ av AMS för att användas som buffert i svåra situationer runt om i landet, där de ordinarie vägplanerna inte räcker till. Dessa är långsiktiga, de omfattar minst femåriga objekt. Det måste finnas någonting däremellan, och det är klart att diskussionen då kommer att röra sig för eller emot sysselsättningen. Jag har uppfattat oppositionens talesmän här i dag som att det är omöjligt att tänka sig något vägbyggande av den typ som vi förordar. Man måste ha en helt annan planering, menar oppositionen, innan man ger sig in på saker av detta slag. Jag skall lämna herr Dahlgren och vända mig till herr Sven Gustafson i Göteborg, som var inne på en diskussion om hur många från mitt parti som har instämt i hans och utskottsmajoritetens tankar om 200 miljonersanslaget. Vi kan stå här och läsa upp telegram och uttalanden hur mycket vi vill. Jag tog med mig ett från Kiruna FCO, som konstaterar att de nu har väntat 30 år på Kiruna-Narviksvägen, och de vill inte vänta längre. Jag kan också till herr Gustafson säga — även om det är meningslöst att tala om vilka som är politiska meningsfränder eller inte —- att för inte många dagar sedan tog jag på mitt rum i riksdagshuset emot representanter för Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Kommunalrådet i Vänersborg, som har samma partifärg som Sven Gustafson, och vice ordföranden i kommunstyrelsen i Trollhättan, som är centerpartist — åtminstone sade han det — pläderade för att man skulle ta av 200-miljonersanslaget och ge till deras område. Jag respekterar det. Som ansvarig för denna verksamhet är jag skyldig att lyssna till alla, och gör det också. Ställningstagandet får inte, herr Sven Gustafson i Göteborg, vara beroende av hur många som från tid till annan kan mobiliseras från det ena eller det andra politiska lägret för en viss ståndpunkt. Man måste se till sakfrågorna — det rör sig om litet för viktiga ting för att räkna människor och partifållor. Den regeln har regeringen följt och det har även reservanterna gjort.

Dessa vägplaner som vi har talat om kommer inte med om det inte sker specialinsatser. Jag måste säga det med hänsyn till alla dessa dimridåer som här läggs ut, ty man skulle annars kunna få den uppfattningen att dessa arbeten skulle kunna komma i gång ändå — så enkelt är det ju inte. Det är klart, herr talman, att vi bör diskutera i en sådan här debatt både frågan om vägnätets utformning och frågan om omfattningen av vägbyggandet. Jag är också fullt medveten om att oberoende av vilka utgångspunkter man har kan man komma till skilda bedömningar. Men en seriös analys av vårt vägnät — jag vill gärna ha sagt det — utgående från faktiska förhållanden om trafikmängd, beläggningsandel, bärighet och standard i övrigt visar den väldiga förändring av vägnätet som skett under gångna år — detta sagt som en liten balans mot den svartmålning som här gjorts. Vägnätet kan — även om brister ännu återstår på många håll — väl fylla sin uppgift i trafikförsörjningen enligt min mening. fr.o.m. år 1973 är mer än halva det vägnät, som staten är väghållare för, asfaltbelagt eller försett med oljegrus. Det får ses som en viktig milstolpe i den ombyggnad och förbättring av vägnätet som skett under hela efterkrigstiden. År 1960 var ca 18 96 av vägnätet belagt. När jag för några månader sedan tog emot betänkandet från kommittén för långsiktig vägplanering observerade jag att man i fråga om utvecklingen av slitlagertypen följt upp utfallet av de bedömningar som Vägplan 1970 gjorde utifrån sina förutsättningar. Dessa förutsättningar grundades på en antagen tillväxt av medelstilldelningen som jag tror inte ens den ivrigaste förespråkare för ett ökat vägbyggande i dag vill förorda, nämligen en tillväxt med 7,5 96 årligen i fasta priser. Trots att dessa förutsättningar ej uppfyllts konstaterade kommittén att den i Vägplan 1970 beräknade fördelningen mellan grusvägar och belagda vägar har fram till i fjol uppfyllts, dvs. andelen belagda och oljegrusade vägar hade ökat i den snabba takt som Vägplan 1970 antog. Vägnätets bärighet är en annan viktig standardkomponent, vilken är av stor betydelse bl.a. för vår skogsindustri men även för andra. Under 1960-talet kunde övervägande delen av vägnätet upplåtas till 8 tons axeltryck och under år 1963 kunde vissa viktigare riksvägar börja upplåtas till 10 tons axeltryck. År 1969 — dvs. för ungefär sex sju år sedan — kunde en fjärdedel av vägnätet ges detta axeltryck. I år medges 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck på drygt 92 96 av vägnätet. Den utveckling av vägnätet som skett, och som jag har illustrerat genom att peka på utvecklingen av beläggningsandelen och tillåtna bärigheten, har kunnat ske tack vare en omfattande investeringsverksamhet. Denna investeringsverksamhet har möjliggjorts, dels genom en betydande ordinarie medelstilldelning, dels genom beredskapsmedel i sysselsättningsfrämjande syfte. Jag har, herr talman, velat nämna dessa uppgifter om vårt vägnät mot bakgrund av att det ibland t.o.m. hävdas att vägnätet skulle ha varit bättre förr, vilket alltså inte är i överensstämmelse med det faktiska förhållandet, även med hänsyn tagen till trafikutvecklingen. Enligt min mening har alltså de borgerliga svartmålat den allmänna situationen, men det må, herr talman, vara en borgerlig ambition. I år har emellertid det borgerliga agerandet i vägfrågorna fått en allvarligare innebörd. Man drar sig inte för att offra viktiga arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska intressen i sin iver att vinna några taktiska poäng. Jag finner det därför synnerligen angeläget att — med anknytning till herrar Hugossons och Östrands tidigare anföranden — göra klart vad som håller på att ske. Och det räcker inte att det klargörs här i kammaren. Det måste i den fortsatta politiska debatten föras vidare så att man ute i de berörda regionerna i landet blir på det klara med vad man håller på att förlora i fråga om regionalpolitiska satsningar och sysselsättningstillfällen genom vissa av de borgerliga förslag vi i dag behandlar. Bakgrunden är ju den —- som vi redan har hört — att regeringen vid sidan om de ordinarie anslagen till byggande och drift av statliga vägar föreslagit fortsatt anvisning av 200 milj.kr. till särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende sådana vägar. Det är ett anslag som skall användas till vägobjekt vilka på en gång tillgodoser väg-, regionaloch sysselsättningspolitiska aspekter. Anslaget skall disponeras i samråd mellan vägverk och arbetsmarknadsverk. Och vid den överprövning som naturligen ankommer på regeringen skall frågorna på motsvarande sätt beredas i samråd mellan kommunikationsoch arbetsmarknadsdepartementen. Just det förhållandet, herr talman, att detta anslag visat sig vara ett i hög grad flexibelt och verkningsfullt instrument har tydligen varit för mycket för oppositionen. Det bidrar ju till att lösa angelägna behov, som inte går att tillgodose inom ramen för de mera begränsat trafikekonomiska vägplaner som vägverket arbetar med. Och kan man på detta sätt hjälpa olika regioner och bygder, så kan det för oppositionen vara svårt att där odla det missnöje som tydligen är den nödvändiga grunden för oppositionspolitiken. Så har man då enat sig på den borgerliga sidan om att försöka få bort det här anslaget och att överföra medlen till de ordinarie anslagen så att de följer sedvanliga planeringsoch handläggningsrutiner. Vi har suttit här och lyssnat under tre timmar på att herrar Dahlgren, Sven Gustafson och Lothigius inte kan tänka sig att bygga en enda väg med mindre än att det finns planer färdiga till sista punkten i varenda liten promemoria som tänkas kan. Något snabbt igångsättande av sysselsättningen, om en bygd råkar ut för akut arbetslöshet, är för oppositionen helt främmande. Borta är genom oppositionens förslag de för oppositionen besvärande sysselsättningsoch regionalpolitiska insatserna. Det har dock inte besvärat de borgerliga riksdagsledamöter och kommunalpolitiker, som enligt vad vi hört deltagit i uppvaktningar och begärt att särskild hänsyn skall tas till deras bygder med anlitande av det här anslaget. Något som det i hög grad är angeläget att understryka i det här sammanhanget är den nya syn som under senare år vuxit fram i fråga om samspelet mellan olika samhällssektorer. Vi har med riksdagens goda minne fått en regional utvecklingsplanering, som innebär att olika samhällsaktiviteter samordnas i syfte att uppnå de regionalpolitiska mål som uppställs. Vi har fått en regional trafikplanering, som skall ge möjligheter till en rationell samordning och arbetsfördelning i förhållandet mellan olika tra fikmedel.

Vad beträffar vägverket har under de allra senaste åren bedrivits ett utvecklingsarbete som siktar till att planeringsprocessen på vägväsendets område på ett helt annat sätt än tidigare får en sådan inriktning. Riktlinjerna för detta utvecklingsarbete angav regeringen redan i 1972 års budgetproposition. Jag konstaterade den gången att det föreligger ett behov av att i det fortsatta mera långsiktiga utvecklingsarbetet väga in olika samhällsekonomiska effekter vilka inte ryms i en mera trafikekonomiskt inriktad kalkylmodell. Behovet härav ökar med de vidgade regionaloch näringspolitiska aspekter som läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden. Vinsterna hos ifrågakommande vägåtgärder kan — framhöll jag då — i ett sådant perspektiv inte enbart bestämmas med hänsyn till trafikanterna utan bör även härledas ur bebyggelseoch näringslivsutvecklingen. Utredningsarbetet som bedrivits av kommittén — som jag förut nämnde —- för den långsiktiga vägplaneringen har numera resulterat i ett betänkande, som även hunnit remissbehandlas. Beredningen pågår, och avsikten är — som också herr Hugosson tidigare i dag framhöll — att resultatet av regeringens överväganden skall redovisas i den kommande trafikpolitiska propositionen. Låt mig här begränsa mig, herr talman, till att konstatera att det vid remissbehandlingen uppenbarligen finns en bred uppslutning kring det synsätt på vägplaneringen som jag här gett uttryck åt. Det finns anledning att framhålla detta med tanke på att den borgerliga majoriteten i detta sammanhang uppenbarligen är beredd att låta de medel som ryms inom 200-miljonersanslaget i stället i huvudsak användas för åtgärder som enbart kan motiveras i ett mera begränsat trafikekonomiskt perspektiv. Den promemoria som den borgerliga majoriteten bifogat sitt yttrande tyder härpå. Den angivna strävan till samverkan mellan olika samhällsorgan och samhällsaktiviteter återspeglas också i förhållandet mellan arbetsmarknadsverket och andra myndigheter. Inom vägväsendet har detta kommit till uttryck i just det 200-miljonersanslag som de borgerliga ledamöterna nu vill avveckla. 200-miljonersanslaget har tillkommit genom att beredskapsmedel överförts från arbetsmarknadsdepartementets till kommunikationsdepartementets huvudtitel — det måste nu definitivt slås fast — och detta för att möjliggöra en bättre samordning mellan de sysselsättningspolitiska och de regionaloch vägpolitiska bedömningarna. Detta är — som ar betsmarknadsstyrelsen framhållit — att se som uttryck för en medveten strävan att i lämplig utsträckning till olika sakområden överföra beredskapsmedel med sikte på en mera rationell användning av dessa. Arbetsmarknadsstyrelsen har också kunnat konstatera att de erfarenheter man fått genom detta anslag är övervägande goda. Man pekar bl.a. på den säsongutjämning som kunnat ske och som delvis påkallats av vägverkets ordinarie verksamhet. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att den regionalpolitiska styrning som anslaget möjliggjort får anses vara av väsentlig betydelse. Och arbetsmarknadsstyrelsen framhåller, att ett slopande av anslaget — som borgerligheten vill — uppenbarligen kommer att innebära en motsvarande beskärning av möjligheterna att utnyttja det offentliga vägbyggandet för sysselsättningsfrämjande insatser. Det här anser jag ger en mycket klar belysning av vad de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet är beredda att offra för sina syften. Det är inte bara det att man vill dra undan medlen från de sysselsättningsändamål som motiverat anslagets tillkomst. Man är också beredd att bryta en utveckling, som kunnat ge liknande samordningsmöjligheter på andra sakområden. De borgerliga ledamöterna bör vara medvetna om att, för det fall deras förslag skulle vinna riksdagns bifall, man från arbetsmarknadssidan säkerligen kommer att ha litet intresse att göra några nya försök till det slag av samverkan som det här anslaget är ett uttryck för. Det är med hänsyn bl.a. härtill enligt min bedömning ett tungt ansvar de borgerliga tar på sig. Dess värre tycks inte dessa övergripande argument räcka. Eller också förstår man det men försöker på något sätt lägga ut, som jag tidigare sade, en dimridå, som man tror skall dölja de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna av ett bifall till det borgerliga förslaget. Man hänvisar till de möjligheter som den s.k. investeringsreserven erbjuder. Herr Dahlgren, herr Gustafson och herr Lothigius har talat om investeringsreserv. Man talar om den i budgetpropositionen begärda finansfullmakten. Detta har ju inte något att göra med den samordning av arbetsmarknadsverkets och fackmyndighetens handlande som är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv sysselsättningspolitik, inriktad i detta fall på regionaloch vägpolitiskt angelägna projekt. Det är denna möjlighet man i dag vill spela bort. I fråga om 200-miljonersanslaget för nästa budgetår angav jag för någon tid sedan hur anslaget lämpligen skulle disponeras. För det uppbär jag kritik. Jag tar den kritiken med ganska stort lugn. Jag vet att om man skall ha möjligheter att kommunicera med människorna ute i bygderna måste det vara en dialog, inte en ensidig diskussion. Det går inte för en politiker, var han än sitter, att alltid bara lyssna. Han måste någon gång också ge ett svar. Jag vill gärna som en liten illustration till det bara säga, herr talman, att i morse ringde mig en numera, det törs jag säga, god vän från Ammarnäs. Han sade: Hur går det nu med vår väg, händer det någonting? Det har länge förts litet halvkvävda resonemang. Jag sade: Det får vi tala om senare under dagen, när riksdagen har beslutat i de här frågorna. Men så mycket kunde jag säga åt honom, att om vi inte skulle få fortsätta med de 200 miljonerna kommer man i Ammarnäs inte att få någon väg inom överskådlig tid. Det tordes jag säga, därför att jag vet det. Min plan, som alltså var mycket preliminär och som var ett underlag för frågans fortsatta behandling av arbetsmarknadsstyrelsen och vägverket, var ett försök att peka på hur det här anslaget skall användas, varför det har tillkommit, för vilket syfte det finns. Den planen innebär, såsom också har sagts här, att vi beträffande ca två tredjedelar av anslaget skall diskutera fördelningen på olika län. Vi har gjort och tänker göra en rad vägförbättringar i skogslänen. Bland dem finns vägförbindelser som binder samman tidigare kommuncentra med nya kommuncentra, som kommit till efter kommunreformen. Det gäller Strömsund-Backe i Jämtlands län, det gäller Alftavägen, som här har talats om, det gäller Ammarnäsvägen, Seskaröbron, Tornedalen; det gäller också vägen Kiruna-Narvik i Norrbottens län, E 6 osv. Är det farligt att gå ut och säga att detta är angelägna vägprojekt? Skall vi ett ögonblick hålla inne med var vi tycker att man bör satsa vägpengar i det här ögonblicket? Skall vi smyga som katten kring het gröt och säga: Vägen mellan Kiruna och Narvik skall vi hålla tyst om, så att vi inte stör någon? Vem vill bedriva politik på det viset? Vill herr Dahlgren att han och jag skall smyga oss in i ett näst intill lufttomt rum och bara mumla till varandra: Det är klart, hade vi pengar skulle vi göra det och det? Nej, en politiker med krav på att bli tagen på allvar går ut när han tycker det är riktigt och talar om: I den mån det finns möjligheter att satsa på dessa projekt skall vi arbeta för det! Man kan inte gärna bara säga, för att komma ifrån det hela: Det finns inga färdiga planer, det finns inga arbetsplaner, det finns ingen planering! Då får vi knappast människornas förtroende tillbaka. De hundra miljoner varmed det ordinarie driftanslaget skulle ökas, enligt de borgerliga, skulle — säger man — fördelas med ca 4 milj.kr.per län; därvid är avsikten att de skulle användas för nya asfaltoch oljegrusslitlager på vägarna. De arbetena måste utföras under sommarhalvåret, vilket direkt försvårar en säsongutjämning av sysselsättningen. Dessutom har de här arbetena en hög andel materialoch maskinkostnader, vilket ytterligare begränsar deras sysselsättningseffekt. Länsarbetsnämnderna kan därför i de här fallen knappast få någon nämnvärd möjlighet att anvisa arbetslösa till dessa arbeten. Av de 100 milj.kr. som skulle överföras till det ordinarie byggnadsanslaget återfinns ca 60 milj.kr. i mitt preliminära förslag — avsedda att diskuteras med AMS och vägverket. Men, herr talman, den borgerliga oppositionen har inte i utskottsbetänkandet förklarat hur det skall gå till att använda ordinarie medel — för det blir ju fråga om det efter en överföring — till dessa projekt, när man är hänvisad till den flerårsplanering som styr användningen av anslaget. Hur skall det gå till? Det är nämligen endast en mindre del av dessa projekt som återfinns i fler årsplanerna. Dessa planer är ju fastlagda, herrar Dahlgren, Gustafson i Göteborg och Lothigius. Vad gör man åt det? Man kan tala om omöjlig planering. Mot denna bakgrund vill jag hänvisa till de borgerliga ledamöternas påstående, att sysselsättningseffekten av den i promemorian skisserade användningen skulle bli närmast likvärdig med det förslag som vi presenterat som ett underlag för förhandlingar med AMS och vägverket. Detta påstående är felaktigt. Man förstår den reaktion som kommit till uttryck i Svenska byggnadsarbetareförbundets skrivelse till trafikutskottet, som herr Östrand också mycket utförligt belyst. Man påtalar där, som man säger, cynismen hos de borgerliga motioner som varit vägledande för de borgerliga utskottsledamöternas agerande. I förbundets skrivelse framhålls bl.a.: ”De borgerliga partiernas förslag —-—-- innebär att ett stort antal av vårt förbunds medlemmar inte kommer att kunna beredas arbete.” Detta vet ju Byggnadsarbetareförbundet. Det är ju dess uppgift att försöka hjälpa sina medlemmar, och dess företrädare kan ju knappast skriva osanningar till trafikutskottet. 200-miljonersanslaget har tillkommit för att bl.a. användas i sysselsättningsstödjande syfte. Det skall användas, herr talman, för att hjälpa arbetslösa människor ute i våra glesbygder liksom för att ge möjlighet till specialinsatser i andra delar av landet. Det betänkande som den borgerliga utskottsmajoriteten enats om när det gäller det anslag vi här diskuterar torde, herr talman, vara unikt i åtminstone ett avseende. Det måste vara första gången som ett utskott föreslår riksdagen att besluta ta bort ett anslag som skall användas för att hjälpa arbetslösa till arbete. Det finns ett borgerligt parti som i alla sammanhang talar om att man vill skapa 400 000 nya jobb. I dag försvarar samma parti, tillsammans med den övriga oppositionen, ett förslag som kommer att ta bort möjligheterna att ge flera hundra människor deras självklara rätt till arbete. Jag upprepar, att det blir ett unikt beslut om riksdagen bifaller det borgerliga förslaget. Jag skall inte ytterligare förlänga mitt anförande. Jag har bara önskat fästa riksdagens uppmärksamhet på en vägpolitiskt viktig fråga. Frågan om disponeringen av 200-miljonersanslaget är alltför viktig och har alltför vittgående konsekvenser för att få avgöras utifrån ett snävt partitaktiskt synsätt. Vi får inte skapa svårigheter för väginvesteringarnas samordning med sysselsättningsoch regionalpolitiken. Enligt mitt bedömande, herr talman, är det egentligen ofattbart att riksdagen skulle låta lotten avgöra om arbetslösa människor runtom i vårt land skall få sysselsättning. Vad skall vi säga till alla dessa när vi möter dem? Det kommer nämligen, herr talman, även en dag efter den här dagen.

Herr talman! Det var i sanning en kraftfull salva som sköts från denna talarstol. Låt mig försöka hinna svara på några frågor, herr kommunikationsminister. Den första frågan, om Svenska Dagbladets referat om skatteökning, har också jag uppmärksammat. Jag tycker att det är bra att kommunikationsministern har tagit upp den. Jag har i annat sammanhang till andra tidningar sagt ifrån att jag anser påståendet, såsom det har förts fram, vara grundlöst. Den andra fråga som kommunikationsministern tar upp är hur centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet skall kunna regera tillsammans när de har så olika uppfattning om möjligheterna att finansiera vårt vägväsende: Vi har inte så stora skillnader i våra uppfattningar, herr kommunikationsminister. Vi moderater använder oss av avgiftsfinansiering — och det har vi gjort i alla dessa år — därför att vi tycker det är en lämplig och riktig form så länge det finns valmöjligheter. Även om centern och folkpartiet inte vill driva den linjen, kommer vi fortfarande att driva den i diskussioner med centern och folkpartiet. Inser man inte där att det är rätta vägen att gå, får vi försöka hitta andra möjliga vägar för att förbättra vår investeringssituation och vägnätet i detta land. Jag tog upp hur olika situationen är när det gäller försvaret och när det gäller våra vägar. Det kan vara en riktig jämförelse, eftersom vi har en tung och kraftfull investering i försvaret och likaså inom vägnätet. Några miljoner kronor ovanpå anslagen i denna budget skapar väldiga utrymmen för att förbättra vårt vägnät och klara den nuvarande svåra situationen för det. Det finns nu inga problem i det sammanhanget, men ju längre tiden går och ju längre kommunikationsministern får styra utbyggnaden av våra motorvägar, desto sämre förutsättningar till en förbättring kommer det naturligtvis att bli därför att det inte går att införa detta avgiftssystem, som i alla fall vi tycker är en fin lösning. Sedan har kommunikationsministern påstått att vi odlar missnöjet. Jag har tyvärr för kort tid på mig för att här gå in på hur det ligger till med detta, men vid de sammanträffanden som vi har haft tidigare, där bl.a. vägverkets chef har varit närvarande, har han sagt att den ökade bärigheten egentligen inte är ett resultat av den starka satsningen på vägbyggandet utan att den har tillkommit genom att man upplåtit vägnätet för 16-tonslaster. Men nu säger kommunikationsministern att det behövs mycket större insatser för att klara situationen.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att oppositionen svartmålar när det gäller vägarnas tillstånd. Nej, verkligheten är bister nog, herr kommunikationsminister! Här har vägverkets styrelse, där herr Hugosson ingår, konstaterat att det under senare år pågått en kapitalförstöring på de svenska vägarna. Detta är resultatet av herr Norlings vägpolitik, så jag förstår ju att herr Norling tar till kraftord nu — det brukar vara så när argumenten inte är starka. Nu har vi — förra året — varit överens om inom alla partier att vi måste göra en kraftig satsning på vägnätet under den kommande perioden, och vi väntar på det program för den långsiktiga vägpolitiken som vi har begärt gång på gång. Herr Norling räknade upp vilka olika vägar som skulle komma till stånd, om hans fördelning skulle gå igenom. Men det måste ju innebära att vissa andra vägar inte kommer till stånd! Är det bara de personer som ringer till herr Norling som skall få vägar? Så säger herr kommunikationsministern att man inte kan sitta i ett lufttomt rum och resonera om detta. Nej, men vägplanerna utformas ju genom samråd ute i kommuner, i länsvägnämnder och länsstyrelser. Där görs den ordentliga planeringen. Och så länge inte de ordinarie anslagen räcker till för att upprätthålla sysselsättning och god vägstandard inom vägverket måste de ju ökas. Ja men, säger kommunikationsministern, då blir ju folk arbetslösa genom att den och den vägen inte kommer till stånd. Ja, visserligen går beredskapsmedlen över ett annat departement, men kommunikationsministern kan väl inte vara okunnig om att det varje år till vägändamål, vid sidan om de ordinarie anslagen, har gått ut 300 milj.kr., 400 milj.kr. och 500 milj.kr. som herr Hugosson sade. De pengarna används just i det syfte som det här gäller, nämligen för att bereda arbete och sysselsättning. Skall de slopas? Nej, vi säger att folk skall få arbete. Jag vill säga till kommunikationsministern: Smit inte ifrån ansvaret för de arbetslösa genom att skylla på oppositionen, Statsanställdas förbund och vägverket — utan ta ansvaret! Se till att det beviljas medel som det har gjort tidigare under beredskapstiteln så att varje människa som kan syssla med vägarbete i det här landet får arbete! Det är det som majoriteten vill. Och kom inte med några bortförklaringar!

Herr talman! Kommunikationsministern uppträder här i dag som alla goda gåvors givare och säger: Kom till mig och du skall få de vägar som du behöver — de vägar som det elaka statliga vägverket inte bygger. Det låter naturligtvis bra, ja, jättebra. Det kommer säkert att se fint ut i protokollet. Men vad är sanningen bakom det hela? Så sent som i höstas tillskrev kommunikationsministern statens vägverk och sade: Nu är det dags att ni gör upp flerårsplaner, för fem år, och de planerna skall hålla sig inom en ram av 765 milj.kr. varje år. Detta belopp, sade kommunikationsministern, förutsätts bli nominellt oförändrat under ytterligare fyra år. Det innebär att med den kostnadsfördyring som vi har — låt oss räkna med 10 96 — är det här anslaget år 1980 nere i 522 milj.kr. och därmed minskas byggmöjligheten. Då står statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet här och säger: Ja, men det är ju märkligt detta, att man måste komma till mig för att få de vägar som man vill ha i bygderna.

Sedan säger statsrådet: Ja, men de här planerna ligger ju fast. De här vägobjekten kan ju inte komma in i dessa planer. Vad är det som hänt från december månad och till nu beträffande dessa olika vägobjekt? Så sent som i december hade ju kommuner och länsstyrelser möjlighet att prioritera dessa objekt. Jag måste sedan säga att det är en ren osanning — och det gör mig litet upprörd — när statsrådet säger, att Seskaröbron inte kommer att byggas, om inte riksdagen i dag beviljar anslaget på 200 milj.kr. Statsrådet framställer det så att bron inte kommer att byggas trots att statsrådet vet att den är under uppförande. Det anslogs medel till den i fjol och arbetet fortsätter. Det beräknas i år åtgå 8 milj.kr., och det skall komma till mer nästa år. Jag ber att statsrådet tar tillbaka uppgiften om detta — därför att den är osann.

Herr talman! Beträffande den sist framställda frågan av herr Dahlgren vill jag bara i sanningens namn påpeka att Seskaröbron skall börja byggas i höst om vi får medel till den. Den är inte påbörjad. Det måste ju vara någon ordning och reda på uppgifterna i den här diskussionen även från herr Dahlgrens sida. Men vi — och inte minst de som bor på Seskarö — hoppas efter sex sju års ivrigt diskuterande, vädjande och allt vad ni vill att bron skall kunna börja byggas nu. Vi kommer aldrig ifrån, herr Dahlgren, att det beslut vi fattar i dag har samband inte bara med Seskaröbron utan också med en rad för människorna runt om i vårt land viktiga vägfrågor. Det går inte, herrar Dahlgren, Gustafson och Lothigius, att göra detta till något slags omvänd bypolitik — det är dömt att misslyckas. Det går inte att göra gällande att detta skulle fungera så att om någon kommer till mig, så sitter jag liksom och kastar krona och klave om vilka som som skall få en väg. Det märks att man inte känner till mycket om hur ordning och reda skall tillämpas, när man kan slunga ut sådana påståenden. Jag skall inte säga mer om det. Det är en litet för billig argumentering att hålla på så här. Det visar ihåligheten i hela resonemanget när man försöker göra detta till en Bengt Norlings alldeles privata diversehandel i vägbyggande, när det i själva verket bygger på seriösa människors långvariga väntan ute i bygderna på att få exempelvis en farbar väg fram till kommuncentrum. Jag upprepar: Vad skall vi, herr Dahlgren, säga till våra vänner ute i bygderna som vet att de skall ha en chans att få vägar — om de bor i Ammarnäs, i Tornedalen eller var som helst? En del andra fel har också påpekats här. Jag vill skynda mig att säga att jag alltså gör kopplingen — jag hoppar över till det igen — mellan Svenska Dagbladets påstående om höjning av bilskatten med 1 000 kr. och det borgerliga kravet på ökat vägbyggande. Jag tar helt avstånd från det här aktualiserade förslaget; jag vill bara att oppositionen också gör det. Det kan ni väl kosta på er, om ni menar att ni inte har med detta att göra — kopplingen till tullvägar osv. Är det så märkligt att ge den svenska bilisten och därmed den svenska medborgaren ett besked i dag om vad som kommer att hända i den frågan under en eventuell borgerlig regering? Eller skall det också bli en sådan där fråga som det är alldeles omöjligt att få svar på? Kirunavägen har här vid flera tillfällen varit uppe till diskussion. Man ställde ut vägplanen i måndags — helt obekant, tydligen, för oppositionen. Det gäller det sista avgörande som skall ske för att man skall kunna sätta i gång med att bygga den vägen. Herr Dahlgren hade i sitt första inlägg en snabbt förbiilande uppgift om något slags 20-procentig arbetslöshet bland vägarbetarna. Hörde jag fel, herr Dahlgren? Om jag inte hörde fel, konkretisera den uppgiften med sakunderlaget som visar vad det här skall gälla för någonting! Det är oerhört viktigt för oss. Jag bara gjorde en snabb anteckning, men det är möjligt att jag hörde fel, och i så fall behöver herr Dahlgren inte svara på frågan. Jag återkommer till att om vi vill vara realister i riksdagen, så kan vi inte i en sådan här diskussion gömma oss bakom tankar och resonemang om planer, diskussioner om förberedelser osv. Det tror inte människorna på, när de vill ha jobb. Det finns ingen som får en timmes jobb genom att man sitter och gömmer sig bakom ofullständiga vägplaner. Vi kan sätta i gång en rad objekt som herr Dahlgren inte tror kan igångsättas nu, som inte finns med i dessa vägplaner som fastställdes här före jul. Det gäller mängder av vägprojekt, men vi måste ha pengarna till dem för att kunna sätta i gång, och nu har vi den möjligheten, om inte herr Dahlgrens och den övriga oppositionens förslag skulle vinna bifall. Jag tycker i ärlighetens och sanningens namn att vill man dra bort möjligheter till sysselsättning — det är det det är fråga om — för hundratals människor, möjligheter att få ett rejält jobb, då skall man inte gömma sig i diskussionen bakom plantänkande, promemorior från vägverket osv. Då skall man fatta beslut snabbt och se till att jobben kommer i gång. Det resonemang som ni här har fört hittills har gett svar på en fråga: Det är omöjligt att bygga vägar med AMS-medel. Det skulle nämligen inte gå att sätta i gång ett snabbt vägbygge, enligt vad herr Dahlgren nyss sade, genom AMS om detta skulle gälla. Det måste finnas färdiga, fastställda planer, det är kontentan. Kan man på ett mera drastiskt sätt visa att man inte vill göra någonting för människorna? Jag kan inte finna det.
Herr talman! Kommunikationsministern frågar. Varför hänger ni upp er på den s.k. planeringen när det gäller dessa 200 milj.kr.? Ja, om man jämför kommunikationsministerns förslag med vägverkets, förstår var och en orsaken till det hela. När vägverket icke kan klara ordinarie arbete med den budget som föreligger utan det finns ett stort gap, så måste det vara riktigt att ge vägverket förord till dessa pengar. Kommunikationsministern har trots allt en väldig arsenal att använda sig av, om han vill göra detta och om han har kraft nog att föra fram det i regeringen. Han kan peka på sysselsättningsbesvärligheterna i de olika områdena. Det har alltså kommunikationsministern förmåga och möjligheter att göra, och han kan på det sättet tillfredsställa varje del av detta land, om så skulle behövas. När det gäller broarna har vi ju kommit överens om att Öresundsbron, ifall den kommer till stånd, skulle avgiftsbeläggas. Moderata samlingspartiet har varit med om beslutet att icke avgiftsbelägga Ölandsbron, fast jag personligen har en annan uppfattning. I fråga om Seskaröbron är det ju ett helt annat förhållande. Det måste vara litet realism i själva problemställningarna, när man jämför broarna och deras betydelse för den allmänna trafiken: turismen, utlandstrafiken, användbarheten av bron såsom sådan. Till sist återkommer jag till vad som sagts av vägverkets chef när det gäller satsningen på vägarna och när det gäller själva bärighetsfrågorna. Han säger klart ifrån att vi har höjt bärigheten på vägarna, men vi kan icke fortsätta, utan vi måste sänka bärigheten på våra svenska vägar, om icke nya anslag kommer till utöver dem som regeringen f. n. ger. Det innebär en total försämring för hela vår åkerinäring och för näringslivet som helhet i detta land, om det icke sker en annan upprustning av vägnätet. Där har vi, herr talman, anvisat hur en sådan upprustning borde kunna komma till stånd, och där är vi även överens i stort inom de tre icke-socialistiska partierna.

Herr talman! Kommunikationsministern talar om ”det borgerliga kravet på ökat vägbyggande”. Får jag på nytt påminna om att hela riksdagen förra året i ett uttalande var enig om att man måste göra en ökad satsning på vägbyggandet under den närmaste tioårsperioden. Skall man nu göra någon koppling till det försenade aprilskämtet i Svenska Dagbladet, så kan den göras åt olika håll, men jag tycker det är bäst att vi inte befattar oss med sådana orimliga saker som fanns i den artikeln. Vidare säger kommunikationsministern: Arbetet med Kirunavägen kan komma i gång snabbare. Ja, men det är ju utmärkt. Stenungsundsprojektet kan komma i gång snabbare — det är mycket bra. Vi har i majoritetens yttrande sagt: Dessa byggen skall komma i gång så snart de praktiska förutsättningarna föreligger, och då skall medel ställas till förfogande. Därvid blir det kommunikationsministerns uppgift att komma till riksdagen och begära medel, och jag hoppas att det är ett angenämt uppdrag för herr Norling. Vi kommer att bevilja medel. Kommunikationsministern säger att vi hävdar att det inte går att göra en enda väg utan att man har planer, och då tycks kommunikationsministern syfta på tioårsplaner, femårsplaner osv. Men det som behövs innan man sätter i gång byggandet av en väg är en arbetsplan, så att man vet hur vägen skall utföras. När vi hade arbetsmarknadsverkets representanter upp i trafikutskottet sade dessa: Det är klart att vi inte kan sätta i gång vägbyggen utan att ha resonerat med vägverket, så att vi vet hur vägen skall utföras genom att vi får en arbetsplan. Det är också detta vi säger. Vad händer om man går med på utskottsmajoritetens förslag? Det är det som är det intressanta. Jo, därigenom får vägverket tillräckliga medel för sin ordinarie verksamhet, verkets anställda får sysselsättning och de hos entreprenörerna anställda får också sysselsättning. Vi kan alltså driva en rationell vägpolitik. Men vad händer mera — om nu inte Bengt Norling sätter sig på tvären? Jo, nu som vartenda år tidigare anslås beredskapsmedel. Det är visserligen inte kommunikationsministerns departement, men kommunikationsministern kan ju ändå inte vara okunnig om den möjligheten. Det anslås så mycket pengar att ingen människa som vill syssla med vägarbete skall behöva gå arbetslös. Det är regeringens ansvar att så sker, och regeringen kan i det hänseendet inte skylla ifrån sig på oppositionen.

Herr talman! Detta är en ganska meningslös diskussion, eftersom statsrådet ju inte kan ens de grundläggande förutsättningarna i planeringsarbetet. När det gäller Seskaröbron vill jag bara hänvisa kammarens ledamöter till vad som står på s. 60 och 61 i utskottets betänkande. Vem är det som bedriver bypolitik? Bedriver den bypolitik som säger att i botten på allt vägbyggande måste finnas en ordentlig planering? Eller bedriver den bypolitik som centralt sitter och fördelar pengarna efter uppvaktningar och efter resor i landet? Jag tillhör dem som tycker att det är bra att vi har en kommunikationsminister som reser omkring på tjälskadade vägar. Men kom ihåg att i dag är 600 mil väg avstängda på grund av tjälskador. Fortsätt gärna resan upp över landet i takt med att tjälen går ur marken! Besök gärna Västernorrlands län, detta tjälskadornas eldorado. Gå ut till befolkningen i den bygden och säg: Tänk vad ni har fått bra vägar och vad vi har höjt bärigheten här, och hur vi har ökat beläggningen! Med bärighetsökningen var det ju så, att den ökade från 78,9 96 till 90,1 926 under den fantastiska tiden från kl. 00.00 till 00.01 nyåret 1974 — och inte en enda krona kostade det. Det var ett administrativt beslut som fattades för att man skulle klara den nya lagen om överlastavgifter. Det är klart att man då kan slå sig för bröstet och säga: Se, vilket vägnät vi har skapat! Men hur ser det ut i verkligheten? Hur är det med den fina situationen på beläggningssidan, där vi ökar beläggningsprocenten med 196 om året och där det är 50 96 kvar? Många människor åker i dag på obelagda vägar och kommer aldrig att få åka på annat än obelagd väg. Det är den goda situationen. Samtidigt säger alla vägarbetare — de kallas i dag för R-tjänstemän: Vad sysslar ni med i riksdagen? Man har många gånger stoppat mig och frågat: Förstår ni då inte, ni som sitter där uppe, att det är nationalekonomiskt vansinne att låta oss år efter år använda vatten, lera och salt för dammbindning och låta oss köra på grus år efter år, när man i stället kunde belägga vägarna och låta oss syssla med produktiva ombyggnader?